Herr talman! Kommunikationsministern sade att jag har lämnat felaktiga uppgifter i min interpellation. Men nog är det väl ändå så, herr kommunikationsminister, att regeringen har förklarat att man i avvaktan på att planerna på regionalt och kommunalt håll blir klara skall iakttaga försiktighet med att lägga ned busslinjer och annan trafik? Det löftet har människorna i de områden det gäller tagit fasta på. Skall man betrakta sådana utfästelser som till intet förpliktande löften? I så fa!l måste jag säga att statens såll är mycket glest, när så mycket av givna löften faller igenom. Då är det ju inte många som får nytta av de löften som ges — och det var ju bra att vi fick veta det! Vidare säger kommunikationsministern att en buss om dagen i vardera riktningen inte lönar sig, när bara två tre personer åker med den. Men, herr kommunikationsminister, varför trafikerar man då sträckan med en buss? Varför använder man inte i stället ett mindre fordon, som blir betydligt billigare per mil? Den som lyssnade till kommunikationsministerns inlägg kunde väl inte fatta det på annat sätt än att det inte föreligger något behov av persontrafik i det område det här gäller. Men varför gör kommunerna då så många uppvaktningar i frågan? Man får ju räkna med att kommunerna i framtiden måste få statens stöd i sådana här fall. De kan inte klara av utgifterna annars. Och här har vi väl just ett område där staten tillsammans med kommunerna och landstingen måste lösa problemen Slutligen förklarade kommunikationsministern att jag bara har ett recept, nämligen att återinsätta den här bussen i trafik. Nej, herr kommunikationsminister, jag tycker att man skall hushålla med resurserna på bästa sätt och försöka klara svårigheterna så enkelt som möjligt för berörda människor, till dess att planerna är klara på regionalt och kommunalt håll.

Herr talman! Vi skall väl inte diskutera längre vad herr Jonasson har skrivit i sin interpellation. Men det som står där i dessa delar är fel — sedan må herr Jonasson säga vad han vill. Kommer herr Jonasson tillbaka en gång till och påstår att Kungl. Maj:t har beslutat att icke ge möjlighet till nedläggning av busslinjer av den här typen, då har jag inte någon anledning att återkomma, för i så fall vet inte herr Jonasson vad som har beslutats trots att jag för fem minuter sedan läste upp det från denna talarstol. Visst skall vi, herr Jonasson, se till att det finns kommunikationer även i de delar av landet där männsikorna är få. De människorna är lika mycket värda som några andra. De i dessa trakter som behöver resa kollektivt skall naturligtvis inte diskrimineras jämfört med dem som bor i ett tätbebyggt område. Men det är en väsentlig skillnad mellan herr Jonassons resonemang och det jag försöker föra. Jag anser att man både i tätort och i glesbygd skall anpassa trafiken efter människornas behov och inte dra fram förbindelser — vare sig det gäller bussar eller tåg eller något annat — helt utan kontroll och planering. Naturligtvis skall man i det här området liksom i alla andra områden i vårt land sätta sig ned och resonera om vilken trafik som där behövs. Vem kan göra det bättre än kommunstyrelserna i dessa trakter, vem vet bättre än de vart människorna i de olika kommunerna behöver resa för sina sjukbesök, servicebesök osv.? Det är bl.a. detta som ligger bakom regeringens initiativ till den regionala trafikplaneringen, som pågår för fullt runt om i vårt land och som skall vara färdig 1974. Men det kan inte vara riktigt — och det är märkligt att herr Jonasson vidhåller den uppfattningen — att som här har skett slösa med ekonomiska och andra resurser på ett sätt som inte har något motstycke. Jag talade om att denna busstur gått med förlust med 200 000 kronor per år. För dessa pengar kan man få en, även när det gäller dimensionerna, helt annan trafik. Nej, herr Jonasson, bakom denna interpellation ligger andra tankegångar. Möjligtvis vill man, just som herr Jonasson försökte i sin replik nyss, kunna konstatera att statsmakterna lägger ned alltför litet tankemöda på och ägnar för litet intresse åt just sådana här bygder. Det är tvärtom, herr Jonasson! Jag refererade för en stund sedan mina kontakter med de kommunalmän, landstingsmän och andra — kvinnor med för den delen — som brottas med problemen i dessa regioner. De gav mig — jag upprepar det — ett helt annat och mycket positivare intryck av sin syn på möjligheterna att komma till rätta med dessa problem än herr Jonasson här försöker göra sig till tolk för. Man löser inte trafikproblemen för de enskilda människorna ute i glesbygden genom stereotypa bussturer över länsgränserna utan kontroll och utan planering. Man löser deras kommunikationsproblem genom samtransporter med taxi vissa sträckor, bussturer vissa sträckor och andra former för kollektiv trafik i andra sammanhang. Det skall vara en planerad trafik, herr Jonasson, och det får man inte genom att föreslå lösningar av det slag som herr Jonasson fortfarande håller fast vid.

Herr talman! Kommunikationsministern skall inte försöka läsa in någonting i interpellationen som inte finns där. Vad som står där är följande: ”Indragningen av här berörda trafik är en åtgärd som direkt strider mot den inriktning som måste prägla en trafikpolitik som syftar till trafikförsö Folk har bibringats den uppfattning som jag här redogjort för. Det är ock j felaktigt av kommunikationsministern att påstå att jag till skillnad från kommunikationsministern skulle plädera för en dyr lösning. Det bör ske en anpassning efter förhållandena; det har jag klart och tydligt sagt ifrån. Hade det i detta fall skett tidigare skulle man kanske ännu ha haft denna trafik kvar. Sedan säger kommunikationsministern att regeringens uppgift är att hjälpa folk i glesbygderna. Varför har vi då fått så många orter utan trafik?
Herr talman! Jag skall med anledning av det allra sista herr Jonasson sade bara göra ett allmänt konstaterande, och det gäller inte bara detta område mellan Lesjöfors i Värmland och Mora i Dalarna, utan det gäller hela riket. Antalet privatbilar har ökat från ca 400 000 för 20 år sedan till 2 500 000 i dag. En sådan utveckling kan inte undgå att påverka statens järnvägar eller något annat trafikföretag. Det har varit statsmakternas sak att år efter år anpassa den kollektiva trafiken till de ändrade förutsättningarna.

Man tas inte på allvar och blir i varje fall inte under någon längre tid trodd på sitt ord om man, såsom herr Jonasson gjort i dag, säger att människorna i dessa trakter känner sig lurade därför att denna buss dragits in. Herr Jonasson framhöll i sitt första inlägg att han inte bor i dessa trakter och därför inte känner till detaljerna. Jag misstänker därför inte att herr Jonasson varit ute i dessa trakter och talat med människorna.

Det skall vi göra i det här området, och det är man i kommuner och landsting i färd med. Vad vi inte skall göra — det vore det farligaste av allt — är att ge löften om att man i dessa områden, eller på andra håll, år efter år skall få behålla en trafikstandard som dels är förlegad, dels inte betjänar trafikanterna. Då lurar vi människorna, herr Jonasson. Och jag har aldrig trott och kommer heller aldrig att tro att herr Jonasson vill lura någon.
Herr talman! Vi kan vara överens om att det är nödvändigt att göra gemensamma insatser för att åstadkomma det bästa möjliga i varje situation — det är helt klart. Det är också riktigt att man inte bör ge löften som man inte kan hålla. Men i detta fall tycker jag och flera med mig att staten på något sätt borde ha kunnat hjälpa till för att, i avvaktan på att planerna blir färdiga, klara situationen.

Herr talman! Herr Henmark har frågat om jag är beredd att redogöra för de olycksfallsförebyggande åtgärder som vidtagits för genomförande av biltävlingar, om jag anser att dessa åtgärder är tillräckligt effektiva och om jag anser att tävlingar där enbart eller i varje fall i huvudsak hastighetsmomentet utgör ändamålet är motiverade. Herr Henmark har i sin interpellation själv framhållit att den inom Svenska bilsportförbundet tillsatta banbesiktningskommittén fortlöpande utövar kontroll av de permanenta motorbanorna i landet. Kommittén skall även ha godkänt tillfälligt inrättade sådana banor innan de får användas. Att det därvid ställs alltmer långtgående krav på anordningar och åtgärder för publikens och tävlingsdeltagarnas säkerhet har vitsordats i olika sammanhang. Rikspolisstyrelsen, statens vägverk och statens trafiksäkerhetsverk har vidare tillsatt ett samarbetsorgan med uppgift bl.a. att utarbeta föreskrifter och anvisningar för motortävlingar. Jag förutsätter att detta samarbetsorgan noga kommer att följa utvecklingen på området och att nya erfarenheter tas till vara och omsätts i kompletterande föreskrifter och anvisningar till förbättrad säkerhet för såväl publik som tävlingsdeltagare. Jag kommer också att fortlöpande följa utvecklingen genom bl.a. de gemensamma redogörelser för vunna erfarenheter och vidtagna åtgärder som de nämnda myndigheterna ålagts att inkomma med varje år med början den 1 juni 1973. Med vad jag nu har sagt torde jag ha besvarat interpellantens två första frågor. I vilken utsträckning motortävlingar där hastighetsmomentet enbart eller huvudsakligen är avgörande skall anses motiverade kan det råda delade meningar om. Om tävlingarna genomförs under noggrant kontrollerade former och med ökat hänsynstagande till de faromoment som kan finnas — något som får sägas vara fallet i Sverige — föreligger det enligt min mening inte skäl att förbjuda dem. byggande åtgärder vid biltävlingar
Herr talman! Då budet i våras gick genom pressen och massmedia att Joakim Bonnier hade förolyckats på en fransk bana, tror jag hela vårt folk — åtminstone huvuddelen — engagerade sig mycket djupt, inte bara de som i vanliga fall är intresserade av motorsport utan även andra. Några månader senare läste jag i Aftonbladet för den 30 juli om Grand Prix 1955 som gick av stapeln i Kristianstad. Av de tio racerstjärnor som där deltog hade nu alla utom två dödats på racerbanorna; alltså hade åtta stycken fått ge sina liv. Det är klart att sådana här underrättelser på sitt sätt skakar en och ställer en undrande inför om det finns tillräckliga skyddsanordningar och säkerhetsanordningar eller om en sportgren verkligen skall behöva så starkt och djupt kräva offer bland de toppsportmän som det i detta fall gällde. Den allmänna åsikten har varit — jag har fått den uppgiften mig given av riksdagens upplysningstjänst — att de svenska banorna även tidigare bedömts såsom mycket säkra av det skälet att de har kommit till i ett relativt sent skede och kunnat byggas med hjälp av erfarenheter som införskaffats från annat håll. Trots den säkerhet som sålunda finns på de svenska banorna inträffade för ett par år sedan den svåra Karlskogaolyckan, där en mängd tillfälligheter länkades samman så att det blev en fullbordad katastrof. Ett flertal människor dog och andra skadades mycket svårt. Efter det att denna olycka hade skett blev det nya tag i säkerhetstjänsten i Sverige, och den s.k. banbesiktningskommittén bildades. Hundratusentals kronor har nu investerats i räcken, staket, flyttade publikplatser och markarbeten. Det där säger mig att fastän man förut ansåg att de här banorna var mycket välbyggda och gav god säkerhet åt förarna och gott skydd åt publiken så var det inte bättre beställt än att man efter denna chockolycka måste kosta på dem mycket stora pengar. När jag läste kommunikationsministerns svar, för vilket jag vill tacka, önskade jag att det hade varit något mer konkretiserat. Egentligen talar svaret om i stort sett vad jag har nämnt i min interpellation dessa administrativa åtgärder som har vidtagits. Men vi vet att en administrativ åtgärd i sig inte skyddar mot en olycka. Det är de konkreta åtgärderna — som de administrativa åtgärderna kan leda till — som kan innebära ett skydd. Jag tror det vore av betydelse att man informerade svenska folket om de skyddsåtgärder som är vidtagna. Vanliga människor känner inte till dem, om de inte är speciellt intresserade av motorsporten och studerar banorna. Jag tror att svenska folket behövde ha reda på detta. Det var väl en av avsikterna med min interpellation att vi skulle få en konkret redogörelse för vad som är gjort. De åtgärder som alltså vidtagits tror jag har varit mycket omfattande och kostsamma. Banbesiktningskommittén har säkert varit energisk. Den har dömt ut en del banor — det har jag sett — och den har gjort ansträngningar för att få bättre säkerhet på andra banor. Men trots det inträffar det alltjämt olyckor. I samma nummer av Aftonbladet som jag citerade ur nyss, alltså söndagen den 30 juli 1972, står det också om en tävlingsbil som körde in bland publiken. ”Ett tiotal åskådare var nära att köras över av en tävlingsbil som i går eftermiddag vurpade i Röforsbacken i Arboga. Bilen slungades av banan rakt in bland publiken. Avspärrningen — ett rep — var inget skydd när bilen kom flygande mot åskådarplats.” ”Vi sprang för våra liv när vi såg bilen komma, — — —.” Jag skulle kunna fortsätta läsa ur det dramatiska reportaget från olyckan. Man kan sålunda ställa sig den frågan i dag: Hur långt har de här skyddsåtgärderna framskridit och hur effektiva är de? Det var kanske det som var anledningen till min andra fråga, som heller inte på något sätt har besvarats konkret: Är de nuvarande skyddsåtgärderna tillräckliga eller är det något mer som behöver göras? Det finns en rätt omfångsrik bok som heter Råd och regler för biltävlingar i Sverige 1972. Där finns säkert mycket av värde att läsa i den, men det som jag framför allt har funderat över är vilka skyddsåtgärder som finns ifall det skulle inträffa en olyckshändelse. I ett litet stycke på någon decimeter står omtalat vilka åtgärder man skall vidta för sjukvård. Det skall finnas en läkare — det gäller såväl träning som tävling. Det skall finnas sjukvårdare och ambulanser. Beroende på banans storlek krävs ett större antal sjukvårdare. Det skall finnas minst två ambulanser osv. Det är nog bra. Det är alltså rena fältberedskapen vid banan. Men man behöver nog också ha beredskap vid de omkringliggande sjukvårdsanstalterna. Jag har fått mig berättat att då olyckan i Karlskoga inträffade var man på det närmaste lasarettet knappast medveten om att det pågick en så farofylld verksamhet i lasarettets närhet. Under sådana förhållanden hade man självfallet inte den beredskap som är nödvändig för att ta hand om de olycksfall som möjligen kan inträffa. Frågan är ju om det går att få till stånd sådana skyddsanordningar och en sådan beredskap på olika håll att olycksfall helt kan undvikas. Vid tävlingarna förekommer höga hastigheter, och det är väldiga levande krafter som är i rörelse. Om nu detta mål i fråga om säkerheten inte kan uppnås, ställer man sig frågan om dessa tävlingar är nödvändiga och befogade. Bilsporttävlingarna har motiverats från olika utgångspunkter. Det framhålles t.ex. att de har varit av betydelse för motorfordonens utveckling, och så har säkerligen också varit fallet. Jag har dock fått en del uppgifter från SAAB-Scania, där det bl.a. heter: Det hävdas ofta att bilsporten har stor betydelse för den tekniska utvecklingen av nya komponenter. Tveklöst har bilsporten verkat som pådrivare av utvecklingen, men med de tekniska hjälpmedel som i dag står bilfabrikanterna till buds har dock bilsportens betydelse för den tekniska utvecklingen minskats. Man menar också att bilsporten i dag nog mera tjänar som ett led i marknadsföringen än som underlag för rent tekniska åtgärder för utveckling av bilarna.

I vårt trafiksäkerhetsarbete räknar vi med att hastigheten är ett av de största faromomenten. Vi har sänkt hastigheterna, trots att det kan vara till förfång och till irritation för många, och just eller det huvudsakliga ändamålet. Jag tycker att det verkligen kan ifrågasättas om vi inte är litet ologiska då vi tillåter att hastighets SAS , i dagarna har generaldirektören för trafiksäkerhetsverket antytt att det vid biltävlingar kanske kommer ytterligare en begränsning av hastigheterna på vissa ställen där speciell försiktighet bör iakttas. Allt under det att vi sålunda söker nedbringa trafikhastigheten och minska trafikintensiteten tillåter vi tävlingar, där hastigheten är det utslagsgivande och där man premierar den höga hastigheten. Jag har funderat över om detta inte är litet ologiskt, och det är därför jag har velat ställa min interpellation. Kommunikationsministern medger ju också att det råder delade meningar på detta område. Då är frågan bara vilken mening man bör följa och vilken mening som möjligen kan ha majoriteten bland Sveriges folk bakom sig. Jag är ganska förvissad om att det efter de händelser som inträffat finns en rätt kraftig opinion för att den av mig berörda typen av tävlingar borde försvinna från tävlingsprogrammet. Därmed är inte sagt att man skall avskaffa rallytävlingar, säkerhetstävlingar osv., som avser att pröva förarnas uthållighet och förmåga att bemästra olika trafiksituationer osv. Dessa tävlingar tror jag har sin betydelse. Däremot borde man försöka inskränka de tävlingar som direkt är inriktade på fartmomentet. Farten innebär i och för sig en tjusning, inte minst för unga människor. Det finns också, har jag låtit mig berättas, firmor som bygger bilar vilka ser ut som standardbilar men är försedda med kraftigare motorer osv. för att kunna komma upp i större hastigheter. Ett av försäkringsbolagen har sagt att skadefrekvensen är högre för sådana bilar än för de vanliga bilarna.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

Herr Henmark nämnde att banbesiktningskommittén, som jag också talade om i mitt svar på interpellationen, naturligtvis gör sin nytta men att det kan behövas andra åtgärder också. Jag delar den uppfattningen. Jag sade i mitt svar att rikspolisstyrelsen, vägverket och trafiksäker hetsverket har tillsatt ett samarbetsorgan som nu har konstituerat sig. Jag vill gärna fylla på med att säga att verksamheten bedrivs dels inom en ledningsgrupp, dels inom en arbetsgrupp. Där har man börjat bearbeta ling.

Man kan naturligtvis också som herr Henmark ställa frågan varför det skall anordnas sådana här tävlingar över huvud taget. Det är ju så, herr Henmark, att i alla tider har människor mätt sina krafter i olika former av tävlingar. Idrott och sport spelar väl i dag en stor roll för de pågår. kontakt och fredligt samarbete mellan länder och människor, och i en modern tid med intresse för fart och för teknik har motorsporten brett ut sig till allt fler länder och blivit en aktiv del också i det internationella sportoch idrottsutbytet. Det kan vi se inte minst i vårt land där motorsporten — vilken uppfattning vi nu än har om den — intar en tätplats bland sporter när det gäller internationellt utbyte och, vill jag även säga, internationella framgångar. Jag har försökt att i mitt svar beskriva vad som sker i vårt land för att förbättra säkerheten.
Herr talman! Eftersom jag länge har varit intresserad av frågor om motortävlingar och de stora risker som är förbundna med dem skall jag be att få säga några ord i den här debatten. Det är givet att man måste skilja på olika former av tävlingar, som både herr Henmark och kommunikationsministern har sagt. Det finns tillförlitlighetstävlingar, som snarast är värdefulla för testning av bilarnas bromsar, däck och andra konstruktioner. De har nog varit till nytta för personbilsfabrikationen och säkerheten på vägarna. Men det som är farligt och som jag tycker att man borde förbjuda är de s.k. Formel I och Formel II-tävlingarna, där man rusar fram med en hastighet av 250 eller t.o.m. 300 kilometer i timmen. Det är icke tillbörligt, och vi vet oc stj — vilket herr Henmark bevisade genom sin statistik — att ärnförarna tragiskt nog omkommer den ene efter den andre. Den senaste — men dessvärre säkert icke den siste — var Joakim Bonnier. Det finns, herr talman, en annan aspekt på frågan, nämligen att ungdomen är mycket intresserad av de här motortävlingarna. Det är i och för sig inget fel; det är bra att ungdomarna är intresserade av bilar i stället för att göra ofog, men när de har bevittnat en sådan här tävling leker de själva Fittipaldi, Ronnie Peterson osv. på våra vägar, och det ökar naturligtvis olycksriskerna. Det är en högst otillfredsställande konsekvens av de här tävlingarna. Jag är böjd att anse att vi i vårt land, som är så humanitärt genomsyrat, inte borde tillåta tävlingar som drar till sig människor som faktiskt lockas litet av faromomentet. En skribent i Dagens Nyheter skrev för något år sedan att om man hade haft bilar som manövrerades från ett manöverbord och gick lika fort som de tävlingsbilar som nu finns hade dessa inte väckt något intresse bland allmänheten. Intresset väcks av att det sitter en människa i bilen och av at. få se hur denna människa skall klara sig genom farorna. Det är en ganska otäck syn på det hela, som nog ändå har verklighetstäckning. Jag tycker inte att man i vårt land — humanitärt högtstående som det är — bör tillåta sådant här. I vårt land aktar vi ändå människoliv högre än att de skall få lov att sättas på spel inför en massa människor som kanske lockats till tävlingarna just av faromomentet.
Herr talman! Jag tycker att det är ganska viktigt att både kommunikationsministern och vi andra skiljer på olika slag av biltävlingar, och jag tycker framför allt — som sagts — att fartvidundren skulle kunna hämmas litet i sin framfart. Jag tror att det inte skulle vara så dumt om det blev en överläggning med chefen för trafiksäkerhetsverket — som vill försöka lugna ned trafiken — där man kunde få höra vad han verkligen anser om de här hastighetstävlingarnas inverkan på det arbete han utför. Det är ändå ganska ologiskt och inkonsekvent att man försöker lugna ned trafikintensiteten och bedriver en viss propaganda — kör sakta, kör lugnt, kör säkert medan det vid andra tillfällen heter: kör fort, kör fortare, kör fortast, då vinner ni pris. Jag tror att det är viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt att stävja denna propaganda. Vidare talade kommunikationsministern mycket vackert om sporten att få till stånd samarbete mellan olika nationer osv. Jag är helt med på att idrotter och sport har god inverkan, och jag skulle inte vilja ta bort deras gloria. Men det kan finnas sport som kostar för mycket! Om den kostar mycket i pengar är det överkomligt, men om den börjar kosta dyra människoliv, av vårt folks grädda i sporthänseende, är priset för högt. Jag tycker att den siffra som jag har angivit från Grand Prix i Kristianstad talar sitt mycket dystra och hårda språk. Att åtta av tio förare efter ungefär 15 år har fått ge sina liv för den sporten tycker jag är ett för högt pris att betala, hur fin sporten än i övrigt är.
Herr talman! Förbud har alltid sina sidor vilket samhällsområde det än gäller. Ett förbud här skulle naturligtvis ha den effekten att vi i vårt land finge slut på tävlingar av denna typ. Men jag är helt övertygad om att de svenska ungdomar som sysslar med biltävlingar inte skulle reagera på annat sätt än att de tog sina bilar och åkte till ett land där man inte hade förbud. Herr Henmarks resonemang om att vi skulle kunna öka möjligheterna att spara liv om vi förbjöd sådana tävlingar enbart i Sverige tror jag därför inte är riktigt hela sanningen. Vilken uppfattning man än har om motortävlingarnas vara eller icke vara måste man också inse att om man förbjuder dem kan fråga om förbud uppstå även på andra områden av idrott, där man skulle kunna föra om inte samma så nästintill samma resonemang. Om herr Henmark Nr 116 och jag en vacker vinterdag åker skidor på släta marken skulle det väl inte Tisdagen den falla oss in att fördenskull förbjuda backhoppning eller störtlopp, där 14 november 1972 man också använder skidor. = —— a sh ER Om det allmänna Man kan alltså inte se det så att man genom ensidigt vidtagna åtgärder : å å å 4 ärdväsendets på ett område skulle ha täckt in de riskmoment som finns inom andra £ ine till 3 anpassning ti områden av sporten. DENNPG handikappade
Herr talman! Jämförelsen med skidhopparen är väl i våldsammaste laget. Om man jämför det stora antal som hoppar i skidbackar och det fåtal som kör i Formel I och Formel II finner man ju att det är en fantastisk skillnad i fråga om olycksfrekvensen — det händer ytterst sällan några olyckor vid backhoppning. Dessutom far backhopparen inte in bland publiken och dödar ett antal åskådare, vilket dess värre bilar ibland gör vid motortävlingar. Kommunikationsministern sade att om man förbjöd Formel I och Formel II sökte förarna sig till utlandet. Det gör de redan; vi har ett fåtal förare i Formel I och Formel II, och de kör huvudsakligen i utlandet. Ett sådant förbud skulle alltså ha en ganska ringa verkan för dem. Men det skulle vara en renlighetsåtgärd om man i ett land som sätter människoliv så högt förbjöd tävlingar där olycksrisken är så fantastiskt stor. De är en lek med döden, och sådant bör vi inte tillåta i vårt land.

Herr talman! Herr Hamrin har frågat om jag är beredd att ta initiativ till ett handlingsprogram för anpassning av det allmänna färdväsendet till handikappade i enlighet med handikapputredningens förslag. Handikapputredningens förslag år 1970 om bättre färdmöjligheter för handikappade har överlämnats till utredningen om kommunernas ekonomi. De olika berörda trafikverken strävar fortlöpande efter att på olika sätt tillgodose de handikappades behov av särskilda åtgärder och arrangemang. Verkens handlande på detta område följs successivt upp från kommunikationsdepartementets sida. Vid besvarandet av en enkel fråga i maj 1972 hade jag tillfälle att redovisa vad som i detta avseende skedde exempelvis inom statens vägverk, statens järnvägar och statens trafiksäkerhetsverk. I svar den 2 november 1972 på en annan enkel fråga erinrade jag bl.a. om att SJ och handikapporganisationerna för närvarande håller på med ett omfattande kartläggningsarbete beträffande handikappönskemål när det gäller resor med SJ:s tåg och bussar.

Herr talman! Jag skall börja med att ta upp sista delen av kommunikationsministerns svar — jag fattade den som en stillsam undran som kommunikations över varför jag håller på och tjatar om denna fråg ministern två gånger tidigare i år har berört i svar i denna kammare. Dessa båda svar är icke obekanta för mig. Anledningen till interpellationen är att jag satt och lyssnade till svaret på herr Börjessons i Falköping enkla fråga samma dag som jag lämnade in interpellationen till kammaren, och jag tyckte svaret var alltför torftigt. Eftersom reglerna för frågedebatter inte gav mig möjlighet att delta i diskussionen framställde jag min interpellation. Den andra frågan, från fru Skantz, har jag med intresse tagit del av, och jag skall återkomma till den. Jag skall helt kort erinra om att det här är ett stort problem.

Någon yttre skada hos rörelseorganen behöver inte alltid föreligga även om så vanligtvis är fallet. Nedsatt rörelseförmåga kan sålunda bla bero på nedsatt kapacitet hos andningseller cirkulationsorganen. Nedsatt rörelseförmåga kan även orsakas av syneller hörselskador. Personer med nedsatt rörelseförmåga använder i regel vid förflyttning exempelvis käpp, krycka, gångbock eller rullstol.” Detta är en riktig definition av nedsatt rörelseförmåga, och av sådan lider som sagt ungefär 800 000 människor i Sverige Vad har vi hittills gjort då det gäller de handikappade? Vi har gjort en hel del, tycker jag, på senare tid. Vi har försökt att ordna med arbete, utbildning och bostäder. Mycket återstår i det här fallet, men man skall inte undervärdera de insatser som vi på olika håll och kanter försöker göra. Ett område, herr kommunikationsminister, släpar onekligen ändå efter, och det är kommunikationerna År 1970 kom det betänkande, Bättre socialtjänst för handikappade, som innehöll ett förslag från handikapputredningen om bättre färdmöjligheter för handikappade och bättre samordning i handikappfrågor.

Jag förutsätter alltså att när handikapputredningen lade fram sitt förslag 1970 fick kommunikationsministern kännedom om vad det innehöll. Det var i stort sett två saker: dels ett förslag om en arbetsgrupp för att förbättra de allmänna färdmedlen, dels ganska vittgående förslag om en bättre färdtjänst för de handikappade ute i kommunerna. överlämnats till utredningen om kommunernas ekonomi. Jag frågar mig: Vad har denna utredning om kommunernas ekonomi att göra med tillsättandet av en grupp för att undersöka hur de allmänna färdmedlen är beskaffade och hur de skall kunna förbättras för de handikappade? Det är illa nog att förslagen även i övrigt har lämnats till utredningen om kommunernas ekonomi, eftersom det kommer att dröja innan den är färdig. Även därvidlag har jag alltså en annan mening än socialministern, men det skall jag inte beröra i dag. Angelägenheten för de handikappade att klara sina kommunikationsbekymmer är stor, och det bör göras någonting i den frågan. Färdtjänsten är alltså inte utbyggd, och kommunerna inskränker tyvärr i det nuvarande läget sin service för sociala ändamål. Det går ut över möjligheterna att bygga ut färdtjänsten.

Ibland fordras det inte så stora ekonomiska insatser för att klara sådana saker, och det bör det icke göra i fråga om de allmänna färdmedlens anpassning till de handikappade, i varje fall när det gäller att få fram en grupp som utarbetar ett program. Kommunikationsministern har haft två år på sig för att grubbla över denna grupps tillsättande.

Jag funderade över om den grupp som kommunikationsministern då talade om möjligtvis var tillsatt efter den 25 maj. Men så är ju ingalunda fallet. Ett slag undrade jag om kommunikationsministern verkligen är så blygsam att han inte på något sätt offentliggör tillsättandet av en sådan grupp eller säger ifrån att här gör vi en sak som vi tycker är bra. Nu förhåller det sig alltså så att vad som har fungerat i detta sammanhang, det fungerade redan när handikapputredningen höll på med sitt arbete och avgav sitt betänkande. Det var för denna utredning icke okänt vad som då ägde rum mellan de olika berörda centrala ämbetsverken under kommunikationsministern. Men icke förty framlade handikapputredningen detta förslag. Det visade sig också att när handikapputredningens slag gick ut på remiss, stöddes det i detta avseende, som gällde en arbetsgrupp, av alla de fyra kommunikationsverk som var berörda. Enligt handikapputredningen och även enligt min uppfattning skall denna arbetsgrupp försöka samordna de insatser som görs på olika håll och kanter inom kommunikationsministerns ämbetsområde. Detta är väl någonting som man inte behöver fundera i flera år på, sedan de centrala ämbetsverk som är berörda har godtagit det. Det vore väl en åtgärd som kommunikationsministern lätt skulle kunna vidta. Jag frågar alltså: Är kommunikationsministern nu beredd, efter att ha funderat på saken sedan fru Skantz fick sitt svar, att tillsätta den här il tillsätts den inte? Det är gruppen? Och om så inte är fallet — av vilka väl ganska givet att den bör kunna ha ganska stora uppgifter att fylla

Herr talman! Jag kan instämma i mycket av det som herr Hamrin säger om behovet av hjälp i dessa sammanhang. Det finns delade meningar oss emellan om det både stora och viktiga område som vi här handskas med, och jag ifrågasätter inte heller de siffror som herr Hamrin tar fram om problemens omfattning. Herr Hamrin gör också saken rättvisa genom att säga att vi satsar en hel del på det här området. I statsbudgeten satsar vi för närvarande omkring 3 miljarder kronor på åtgärder för de handikappade, men i det ligger naturligtvis mycket som inte är att betrakta som trafikservice också. Sedan vi då är överens om dessa elementära fakta kommer vi väl närmast till frågan: I vilken takt och på vilket sätt angriper statsmakterna de här viktiga problemen? Det är riktigt som herr Hamrin säger, att handikapputredningen har talat om en rad ting som vi behöver ta itu med och som är långtifrån fullkomliga nu när det gäller den speciella form av trafikservice som behövs för handikappresor. Det kan gälla specialinrättade fordon, det kan vara fråga om resor med taxi enligt vissa beställningsnormer och taxinormer, det kan gälla färdtjänst som herr Hamrin talar om osv. Jag tror emellertid att på ett par punkter skall vi, trots att det inte låter så, kunna komma överens om tagen. Det är detta med att utredningen efter remissbehandling genom socialdepartementets försorg sänts över till utredningen om kommunernas ekonomi. Jag anser i motsats till herr Hamrin att det inte alls är något fel utan snarare riktigt att frågan får bedömas från den utgångspunkten, att detta ju är ett av de många viktiga områden där utredningen om kommunernas ekonomi skall se på fördelningen av uppgifter mellan stat och kommun. Det är ändå, som även herr Hamrin har sagt, fråga om ganska stora kostnader. Då bortser vi helt från det riktiga i att ta kostnaderna. Men frågan om hur kostnaderna skall fördelas bör naturligtvis utredningen om kommunernas ekonomi få anlägga synpunkter på. Jag tror därför inte att man genom att sända frågan till denna utredning i något sammanhang har velat nonchalera eller — vad som skulle vara ännu värre — försöka gömma undan denna viktiga fråga. Kontakterna i kanslihuset är det inget fel på — jag vill bekräfta det för herr Hamrin — utan jag har naturligtvis haft tillfälle att ta del av den här utredningens resultat, i första hand i de delar som har att göra med kommunikationerna. Nu är det emellertid så att färdtjänsten byggs ut successivt.

Jag nöjer mig med det anförda och går sedan över till den direkta fråga som herr Hamrin ställt, vilken jag som sagt har haft tillfälle att diskutera här ett par gånger tidigare — inte med herr Hamrin men med några andra kammarledamöter nämligen tillsättandet av den arbetsgrupp som handikapputredningen talat om. Då vill jag först säga att jag i mina svar vid de två tidigare tillfällena konstaterade, att det inte finns några bristfälliga kontakter mellan handikapporganisationerna och mina verk. Tvärtom. Det har under lång tid rått och råder i dag ett mycket intimt samarbete i dessa frågor. Jag tror att jag också erinrade om det i svaren på de båda tidigare frågorna. Jag exemplifierade då också hur man mellan handikapporganisationerna och SJ — liksom andra statliga verk, även affärsverk — har ett mycket väl utvecklat samarbete i dessa frågor, om också inte i den formen att Kungen har tillsatt en arbetsgrupp. Det har ändå varit och är ett väl utvecklat samarbete. Sedan var det ett riktigt antagande som herr Hamrin gjorde, att det svar om en arbetsgrupp som jag gav förra gången inte gällde den arbetsgrupp som handikapputredningen talar om. Men, herr Hamrin, om allt annat som bör fungera i detta avseende också gör det, så är det min avsikt att snarast möjligt tillsätta den arbetsgruppen — låt mig tidsmässigt säga vid eller omedelbart efter årsskiftet.
Herr talman! För det sista som kommunikationsministern sade ber jag att få tacka. Det är ändå ett positivt svar i en fråga som behöver lösas. Sedan har vi kanske i vissa stycken litet delade meningar om uppläggningen. Jag hävdar fortfarande att den del av handikapputredningen som det här gäller inte har något med kostnadernas fördelning mellan stat och kommun att göra. Det måste ändå till en samordning av de insatser som nu är på gång på olika håll. I sina remissyttranden har också verken sagt att de tycker det. Och det är väl en vettig företagsdemokratisk ordning att samordna den saken med företrädare för handikapporganisationerna och parlamentariker, som sedan inför litet mera öppen ridå kan framföra synpunkter och ge och ta argument i en sådan arbetsgrupp. Jag tror det är nödvändigt att på olika håll skapa bättre känsla för att här har vi ett försummat fält som vi måste ta itu med. När kommunikationsministern nu säger att han är beredd att göra det, så hälsar jag beskedet med tillfredsställelse, och det gör också De handikappades riksförbund och andra berörda organisationer. Jag tror att det bara i år har gjorts åtminstone tre framställningar härom till kommunikationsministern från dem som är berörda av denna fråga. De blir alltså nu bönhörda till sist, och det är i sak det beskedet som jag hä har varit ute efter.

Herr talman!

Kommunikationsministern framhöll även att i avvaktan på utvecklingen av en mera generellt tillämplig planeringsmetodik bör även på kortare sikt ett ökat utrymme under vissa förutsättningar kunna beredas för regionalpolitiska hänsyn vid överväganden beträffande väginvesteringar och andra åtgärder på vägområdet. Trafikutskottet underströk kraftigt dessa uttalanden. Sedan riksdagen fattat beslut och därmed givit sitt bifall till departementschefens uttalande och trafikutskottets med anledning av statsverkspropositionen avgivna betänkande har nya flerårsplaner för väginvesteringar utarbetats. Enligt gällande författningar har vägverket dels tilldelat länen kostnadsramar, inom vilka länsmyndigheterna måste begränsa sin planering, dels också givit vissa direktiv för planernas utförande. Kostnadsramen för byggande av riksvägar har härvid för Kristianstads län angivits till 125,4 miljoner kronor för hela flerårsplaneperioden 1973—1977. Samtidigt har angivits att inom denna ram bör ingå utbyggnad av Europaväg 6, 84,6 miljoner, utbyggnad av Europaväg 4, 36,5 miljoner och slutligen utbyggnad av vägen Osby-—Marklunda, 3 miljoner eller sammanlagt 124,1 miljoner kronor. Det belopp länsmyndigheterna förfogar över för att tillgodose övriga investeringsbehov å I detta läge finns flera riksvägar, vilkas utbyggnad från länets synpunkt Nr 116 är synnerligen angelägen. Främst är det två objekt som redan bort vara Tisdagen den utbyggda, nämligen för det första riksväg 21, sträckan Tyringe—Åstorp. 14 november 1972 Vägen förbinder residensstaden med Hässleholm, Perstorp, Klippan och — — — — Åstorp och utgör länets utfart mot Helsingborg och kontinenten. Vägen är på angivna sträcka endast 6—7 m bred, saknar vägrenar och har dålig bärighet. Förbikörning och möte innebär betydande olycksfallsrisker. Vägen har betydande tung trafik. En utbyggnad av riksväg 10 har för det andra i många år stått i centrum för diskussionen som ett nyckelobjekt för att vända den negativa trenden i sydöstra Skånes befolkningsutveckling. Utbyggnaden avser att skapa godtagbara kommunikationer mellan Simrishamnsområdet å ena sidan samt residensstaden och Örestadsområdet å andra sidan. Med hänvisning till det anförda hemställer jag att till herr kommunikationsministern få ställa följande fråga: Är statsrådet beredd att genom utökning av investeringsvolymen eller omdisponering medverka till att näringsoch regionpolitiska synpunkter blir bättre tillgodosedda i Kristianstads län och att i konsekvens därmed nämnda objekt kan genomföras eller i varje fall påbörjas under flerårsplaneperioden 1973—1977?

Herr talman! Det på föredragningslistan uppförda valet är föranlett av att herr Rimås avlidit. För valet har valberedningen enhälligt godkänt en gemensam lista av det utseende som framgår av en i kammaren utdelad promemoria. I egenskap av ordförande i valberedningen ber jag att få framlägga denna lista.

Herr talman! Den enskildes rättsskydd inom förvaltningen måste inta en central plats inom rättspolitiken. Frågan får också ökad betydelse och nya dimensioner. Anledningen härtill är bl.a. den offentliga förvaltnings — Nr 117 apparatens kraftiga och ständigt pågående expansion. Av betydelse är Onsdagen den också arten och omfattningen av förvaltningens uppgifter. 15 november 1972 Samhällsutvecklingen har under de senaste decennierna starkt föränd — — — rat rättssituationen för den enskilde. Aktiv samhällsomdaning och Den enskildes rättsplanering av produktion, som skall trygga den enskildes välfärd politiskt skydd inom förvaltsett, har inverkat i detta sammanhang. I denna verksamhet ingår IReNRen omfattande regleringar som på ett alltmer inträngande sätt berör förhållandet mellan det allmänna och de enskilda medborgarna. Detta är frågor som i hela sin vidd måste analyseras och föranleda aktiva och — som vi ser det — snara åtgärder. Från centerpartiet har vi därför under en följd av år i motioner framfört kravet på en parlamentarisk utredning och åtgärder för att stärka den enskildes rättsskydd inom förvaltningen. Så har också skett i år. Utskottet har i sitt betänkande hänvisat till beslutade reformer och till vad som är att förvänta på detta område. Vi är väl medvetna om vad som är på gång, men vi menar att reformverksamheten självfallet måste fortsätta. Jag skall inte lämna någon redovisning eller göra någon bedömning av beslutade reformer. Klart är emellertid att 1971 års reformer hade sin tyngdpunkt i organisationsförändringar. Jag vill understryka att den i år beslutade rättshjälpsreformen är en mycket viktig hörnsten i den enskildes rättsskydd. Skadeståndslagen är vidare början till en reform, som innebär att samhället tar det yttersta ekonomiska ansvaret för skador genom myndighetsutövning. Utskottet hänvisar också till ämbetsansvarskommitténs betänkande liksom till grundlagberedningens förslag på hithörande områden. Jag skall inte heller här göra något försök att utvärdera vad som kan bli resultatet av dessa utredningars förslag. Utskottet anför att man först när de här redovisade reformerna varit i kraft en tid och erforderlig överblick kunnat ernås över deras effekt kan ha anledning att överväga behovet av en utredning enligt vad som föreslås i motionen. I det särskilda yttrande som är fogat vid utskottets betänkande har vi från centern markerat att vi i denna del anlägger den synpunkten, att en övergripande utredning på området i fråga snarast bör komma till stånd, även om vi inte vidhåller kravet på att beslutet skall träffas redan i år. Jag vill markera två ker som bör beaktas i detta sammanhang. För det första vill jag framhålla att vi behöver en övergripande utredning. Att en sådan utredning tar tid visar ju vad som tidigare har förekommit på detta område. För det andra vill jag oc understryka det nödvändiga i att en sådan utredning är parlamentariskt sammansatt. Herr talman! Med det anförda har jag velat klargöra att vi kommer igen i denna för de enskilda människorna mycket betydelsefulla fråga.

Herr talman! I detta betänkande behandlas 1972 års riksdags äldsta motion. Den såg nämligen dagens ljus 1971. Den avlämnades med anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående tilläggsstaten i fjol. Motionen vänder sig inte mot något av kostnadsförslagen för de olika investeringsprojekten som sådana, ej heller dessas storlek. Den vänder sig däremot mot sättet och principen för hur dessa förslag har presenterats riksdagen. Finansutskottet har uppskjutit behandlingen av denna motion två gånger. Jag beklagar att vi motionärer har förorsakat utskottet detta besvär. Nyligen har utskottet också besökt byggnadsstyrelsen, varvid även vi motionärer var inbjudna. Tyvärr var några av oss förhindrade den dagen, men jag tror säkert att besöket var givande. Herr talman! Låt mig då vid den behandling som nu sker av motionen endast helt stillsamt konstatera att det system som tillämpats i tilläggspropositionen egentligen inte haft formellt stöd i någon författning. Det kan visserligen vara praktiskt användbart för en regering som vill sätta i gång mer eller mindre stora projekt — det vill jag på intet sätt bestrida — men nog kan vi riksdagsmän bli litet konfunderade över detta tillvägagångssätt. Vi har kämpat i utskott och i kammare för att få igenom anslag, som ibland rör sig om endast några tusental kronor. De vägras många gånger, även om de kan vara välmotiverade, av här i riksdagen kända skäl. Plötsligt dimper en tilläggsstat ner på riksdagens bord och presenterar förslag på hundratals miljoner under de olika huvudtitlarna. I det fall som motionen påvisar handlade det om 190 470 000 kronor. Vi vänder oss alltså närmast mot att en del av dessa byggnadsprojekt inte varit redovisade för riksdagen förut och i tilläggsstaten upptagits endast med en klumpsumma. Herr talman! Jag vill citera vad utskottet skriver med anledning av motionens påpekande: ”En utförligare redovisning har sedermera lämnats riksdagen .” Ja visst, så är det. Redovisning har lämnats i efterhand. I herredagsmän resen icke så fort, vad göras skall är alla redan gjort! Jag bestrider alltså inte anslagens riktighet, ej heller att dessa byggen behövde komma i gång. Jag ifrågasätter dock om regeringens beredskap i sådana fall skall behöva vara så dålig att inte en proposition som föreläggs riksdagen kan åtminstone ge en redovisning av förslagens huvudlinjer såväl som behovet av åtgärden och dess förhållande till tidigare riksdagsbeslut. Herr talman! Jag har dock inget yrkande i dag.

Herr talman! Jag kan i stort instämma i herr Larssons i Staffanstorp historieskrivning över den här motionens öde. Det stämmer att vi har bordlagt den från 1971 till 1972. Som herr Larsson sade kom motionen till med anledning av en tilläggsproposition hösten 1971. Motionen var hållen i allmänna ordalag. Där fanns funderingar om att finansutskottet borde företa en prövning av vissa redovisningar från Kungl. Maj:t om statliga byggnadsobjekt och deras behandling. Alla vet ju att 1971 på hösten såväl finansutskottet som riksdagens andra utskott och kammaren var mycket hårt arbetsbelagda. Vi ansåg då att denna motion inte var av den arten att den inte kunde ligga till sig till i år för att finansutskottet så grundligt som möjligt skulle kunna sätta sig in i och behandla motionen — liksom vi gör med alla motioner. Utskottet har — vilket också herr Larsson i Staffanstorp har verifierat — bl.a. varit på byggnadsstyrelsen för att få alla de uppgifter som är nödvändiga för att behandla en sådan här motion. Vi har oc studerat de beslut som riksdagen tidigare har fattat om byggnadsärendenas handläggning, exempelvis i en promemoria som är utarbetad av finans departementet och som heter ”Handläggning av statliga byggnadsärenden”. Av den promemorian framgår klart hur byggnadsärendena skall handläggas, och syftet med den är att ge säkrare former för de här byggnadsfrågornas hantering och en rationellare och säkrare ordning för statsmakterna när det gäller att bedöma och besluta i dessa ärenden. Utskottet har, som tidigare sagts, besökt byggnadsstyrelsen och där fått en mycket omfattande redogörelse för byggnadsärendenas handläggning. Motionärerna anser att redovisningen från Kungl. Maj:t till riksdagen om de stora byggprojekt det här kan vara fråga om är bristfällig. Det är klart att regeringen, om det skulle knipa, kunde skriva kanske tusentals sidor varje år med beskrivningar över de olika objekten. Men som utskottet ser det skulle en detaljerad redovisning i många fall bara förta överskådligheten, och det är ändå inte meningen! Såvitt jag har förstått av vad motionärerna sagt och skrivit är det inte heller sådana ambitioner motionärerna har. Nu går det normalt till så, att de aktuella byggnadsobjekten prövas två gånger av Kungl. Maj:t — på grundval av dels byggnadsprogram, dels förslagseller huvudhandlingar. Efter det att dessa är klara begärs normalt medel av riksdagen.

När det vidare gäller nybyggnation för tandläkarutbildning i Huddinge finns i propositionen 122 år 1970 en utförlig redovisning av byggnadsplanerna med markavtal osv. Hänvisning till de objekten finns också i propositionen 145 från förra året som herr Larsson i Staffanstorp har anfört. Vad sedan beträffar lärarhögskolorna i Malmö, Göteborg och Karlstad som var aktuella i samband med lärarutbildningsreformen fanns bakgrunderna skisserade i propositionen 4 år 1967, där således även lokalfrågorna berörs. En samlad redovisning av lokalfrågorna för lärarhögskolorna till följd av den reformen har lämnats i propositioner år 1970 och även delvis — kanhända knapphändigt — i propositionen 145 år 1971, och det är vad vi här resonerar om. Det kan naturligtvis synas besvärligt att plocka bland alla dessa uppgifter, men de utskott som har att behandla frågorna har alla möjligheter att följa upp ärendena; det är utskotten obetaget att begära att få de uppgifter de önskar, så att de rätt kan bedöma vad det rör sig om. Man kan med dessa frågor få ta del av — och det skriver utskottet också — cerligen genom byggnadsstyrelsen eller andra som sysslar projektredovisningar och annan information som kan vara nödvändig. Propositionen 145 år 1971 var inte någon tilläggsproposition som plötsligt ramlade ned över riksdagsledamöterna. Av skrivningen framgick klart att viss prövning av de kostnadsramarna var preliminära i avvaktan på en definitiv kostnadsberäkning. Närmaste anledningen till att dessa projekt togs upp i investeringsplanen var, som utskottet också redovisar, att man ansåg det ättningsläget 1971 så snart som möjligt angeläget att i det rådande syss påbörja byggnationerna. Som herr Larsson i Staffanstorp sagt fick vi också en utförligare redovisning i propositionen 28 i våras. Även denna har riksdagen enhälligt ställt sig bakom. Utskottet har efter hela den här genomgången kommit fram till att vi inte bör ge oss på den prövning av en annan förslagsredovisning som motionärerna begär. Utskottet avstyrker därför motionen. Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall inte bli mångordig på denna punkt. Kammarens ledamöter förstår säkert att motionärerna inte begär att regeringen skall skriva ”tusentals sidor”. Jag vill helt enkelt påpeka att det har varit en bristfällig redovisning trots utskottets talesmans påståenden om motsatsen, och jag hänvisar till vad jag sade i mitt huvudanförande, att ni själva i utskottsbetänkandet har skrivit att en utförligare redovisning sedermera har lämnats riksdagen i propositionen 28 år 1972. Jag tror inte att det behöver skrivas så mycket, och jag har inte mer att tillägga i detta ärende. Men jag tror att en redovisning som gav utskotten en bättre bild vore bra.

Herr talman! Det kanske inte finns någon större anledning att ta upp en längre debatt om just redovisningarna. Inom utskottet anser vi nog att utskotten för närvarande har möjligheter att sätta sig in i ärendena. Vi tror att det skulle bli ganska besvärligt om riksdagen fick en genomgripande redovisning i alla frågor; detta skulle inte ge det resultat som motionärernas talesman vill göra gällande. Finansutskottet frågade de utskott som närmast är berörda av de stora byggärenden som byggnadsstyrelsen handlägger — justitieutskottet, utbildningsutskottet och jordbruksutskottet om de ville yttra sig över denna motion och tala om huruvida de ansåg att det var nödvändigt att göra någonting. Men de har alla avstått från att över huvud taget svara på den frågan. De kanske har samma uppfattning som vi, att utskotten s kan ta de initiativ som de vill ta för att få alla de uppgifter som behövs. Om jag inte missminner mig är herr [ n i Staffanstorp själv ledamot av utbildningsutskottet och gör sig säkerligen underkunnig om alla detaljer som hör samman med de stora byggobjekten, exempelvis byggnationen på utbildningssidan och främst då universiteten. När det gäller principen har jag inte någon annan uppfattning än herr Larsson i Staffanstorp: det är nödvändigt att ge riksdagens ledamöter så bra informationer som möjligt för att de skall veta vad de beslutar om, speciellt i sådana här stora ärenden. Men om man tittar på andra stora ärenden, finner man nog att riksdagen inte får en detaljerad redovisning av alla saker. Vi beslutar oss för stora försvarsanslag, och där preciserar man inte heller. Vi bygger broar och vägar osv. för hundratals miljoner kronor utan att riksdagen får någon specificerad redogörelse. Många gånger är det nog en överloppsgärning att skriva alltför mycket i riksdagstrycket — det är ungefär så vi har sett det i utskottet. Vi tror att det vore att belasta arbetet i riksdagen alltför mycket, om man skulle tvinga ledamöterna att läsa igenom kanske — som jag förut sade tusentals sidor. Vi vet exempelvis att när det gäller att bygga polishus på olika orter skriver vi bara att de kostar så och så mycket, och byggnadsstyrelsen får i uppdrag att projektera och färdigställa dem. Det är klart att saken intresserar just människorna som bor i orten eller regionen i fråga, men det kan inte vara av något större intresse för riksdagens ledamöter i gemen att sätta sig in i byggnadsärendena hur grundligt som helst.

Herr talman! Finansutskottet hemställer i betänkandet nr 32 om avslag på motionen 628 och anser att någon särskild framställning från riksdagens sida till Kungl. Maj:t inte är erforderlig. Motiveringen till avstyrkandet är inte alltför stark. Vi har i vår motion närmast syftat på den upphandling som kommer att ske i samband med utflyttning från Stockholm av statlig verksamhet Vi har i motionen anfört att den statliga upphandlingen om möjligt inte bör ske i så stora partier att mindre företag av kapacitetsskäl inte kan vara med vid anbudsgivning.

Därför tycker jag som motionär att riksdagen borde begära hos Kungl. Maj:t att formerna för den statliga upphandlingen med det snaraste ges en sådan inriktning som vi åsyftar i motionen.

Så är det nu inte. Vi anser i motsats till utskottet att det hade varit till stor nytta om riksdagen gjort en direkt framställning till Kungl. Maj:t i detta ärende. Jag inser dock det utsiktslösa i att mot ett enhälligt finansutskott få gehör för ett yrkande om bifall till motionen. Med detta inlägg vill jag i alla fall understryka betydelsen för de mindre företagen ur både stimulansoch sysselsättningssynpunkt — att de får vara med när statliga beställningar läggs ut.

Herr talman! Jag vill gärna gratulera herr Rask till hans realistiska syn på det omöjliga i att få motionen bifallen i detta läge. Jag tror att han har fullkomligt rätt i varje fall i det avseendet Sedan vill jag gärna säga att jag håller med herr Rask i långa stycken när det gäller att ge möjligheter för de små och medelstora företagen att vara med och konkurrera om dessa upphandlingar. Det är inte på det sättet, som herr Rask vill göra gällande, att utskottet har varit negativt till dessa problem. Att man avstyrker motionen beror inte på att man inte vill att någonting skall hända på detta område, utan det beror på det förhållande som herr Rask själv framhöll, nämligen att dessa frågor är föremål för mycket stor uppmärksamhet för närvarande.

Motionärerna säger själva i sin motion att de redan nu har positiv erfarenhet av den statliga upphandlingen utlokalisering av statliga verk. Jag vill företagens möjligheter att vara med och konkurrera när det gäller statlig upphandling. Detta betänkande är nu föremål för behandling i Kungl. lokalt sett, i samband med na understryka att när vi vid utskottets besök på byggnadsstyrelsen fick en redovi ning, som Oscar Franzén här tidigare har hänvisat till, svarade man på våra direkta frågor att man var mycket intresserad, även av praktiska skäl, att få lokalt bundna företag att vara med och konkurrera om entreprenader i samband med utflyttningarna. Man sade t.o.m. att man var beredd att gå in för en sådan ordning att flera mindre företag skulle kunna enas om en och samma entreprenad och ta vissa delar vardera av den för att möjliggöra lokal anknytning. Det är bara det förhållandet att man för närvarande har dessa frågor under uppmärksamhet som fått utskottet att avstyrka motionen.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

Herr talman! Vi vet alla — vilket herr Brundin nyss var inne på — att planering är något besvärligt. Den saken understryks inte minst av det kända uttrycket: Det är svårt att spå, i synnerhet om framtiden Konjunkturinstitutet gör emellertid t.ex. i sin höstrapport endast en konjunkturbedömning, och det är givetvis en bästa-uppskattning . Men med hänsyn till osäkerheten vore det verkligen angeläget att få ytterligare en eller ett par alternativa bedömningar. Vikten av detta understryks av att osäkerheten i konjunkturuppfatt ningen kan vara stor. Inte minst finansministern borde kunna skriva under på den saken, så allvarligt som han gång på gång felbedömt läget under i synnerhet de senaste ett och ett halvt åren. Av det skälet borde det vara särskilt angeläget för finansministern och hans partivänner att se till att några alternativa prognoser görs, så att man inte står handfallen när förväntningarna inte infrias. Jag vill direkt ställa frågan till utskottsmajoritetens talesman, om inte den hittillsvarande lågkonjunkturen och den ihärdiga officiella förhoppningen om en snabb och kraftig vändning uppåt har gett er några lärdomar. Anser ni inte att det skulle haft något väsentligt värde om man också haft alternativa, grundligt utarbetade bedömningar att tillgå under denna tid? För vår del anser vi det. Det är tre huvudfördelar som nås med alternativa konjunkturprognoser: För det första får myndigheter, partier, företag, organisationer m.fl. ett fylligare material att grunda sin bedömning på. Om de nämligen inte håller med om synen i huvudalternativet kan de genast se vad ett högre eller lägre alternativ på centrala punkter skulle innebära. För det andra kan de politiska organen också vilja påverka den konjunkturbedömning som gjorts ett av de övriga presenterade alternativen är oerhört mycket bättre, är det ibland naturligt att speciella åtgärder vidtas för att detta fördelaktigare alternativ skall bli förverkligat. För det tredje gäller att handlingsberedskapen skulle bli bättre, när överraskningar inträffar. Alternativa planer är ju inte bara av värde när de upprättas. Om den huvudsakliga konjunkturprognosen slår fel, är det bra att man har tendenserna i det alternativ som i stället inträffar klarlagda. Att detta ofta är värdefullt förstår man genast om man tänker på att den inhemska och den internationella konjunkturens förlopp flera gånger har överraskat oss. Det är dessa tre huvudtankegångar som ligger bakom våra ständiga krav på en utbyggd ekonomisk planering över lag, även om det i dag är just konjunkturplaneringen som står på föredragningslistan med anledning av en motion med K.-A. Levin som första namn och undertecknad av företrädare för alla de tre stora oppositionspartierna.

Jag tror alla var nöjda med att det i 1970 års långtidsutredning, som gällde 1970-1975, fanns två alternativ utförda. De avsåg jämvikt ur långsiktssynpunkt i de utrikes betalningarna antingen 1973 eller 1975 Detta gav beslutsfattarna möjlighet att välja, och det gav en värdefull belysning av själva storleken hos de skillnader som de två alternativen sinsemellan innebar. Vore det inte värdefullt, så som landets ekonomi sköts eller missköts, att vi inte undandrar oss chansen att få ett fylligare konjunkturmaterial?

Men antalet kan man fastställa senare — i viss mån beror det på den institutionella ram som skapas för de här prognoserna. Det viktigaste nu är att slå fast principen om alternativ. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Som motionär har jag med intresse lyssnat till de argument som i debatten har anförts av både reservanterna och majoritetens förespråkare. Självklart ansluter jag mig till herrar Brundins och Möllers i Göteborg linje, också om den inte är helt parallell med motionärernas. Jag yrkar följaktligen bifall till den vid finansutskottets betänkande fogade reservationen. Samtidigt konstaterar jag inte utan tillfredsställelse att såväl utskottsmajoriteten som konjunkturinstitutet i sak håller med motionärerna om behovet av ett tillförlitligare beslutsunderlag — låt vara att man föredrar en annan metodik och terminologi än motionärerna.

Det är ju för Övrigt inte så lätt att över huvud taget tolka detta orakel. Det brukar vi märka då regeringens och oppositionens experter åberopar ett och samma yttrande eller en och samma prognos för i grund och botten helt skiljaktiga ståndpunkter, vilket inte så sällan sker. Men om man läser det näst sista stycket i yttrandet ett par tre gånger, tycker man sig ändå kunna finna något av en kanske motvillig förståelse för motionärernas grundtankar. Det föranleder mig säga att man ingalunda behöver sätta institutets ojektivitet, ej heller dess kompetens, för att uttala önskemål om alternativa bedömningar, som kan göras antingen av någon grupp inom institutet eller, som exempelvis i Storbritannien, av ett delvis från regeringen fristående organ.

Behovet därav accentueras ytterligare av det förhållandet att kommande konjunktursvackor av näs an all expertis bedöms få ännu allvarligare negativa konsekvenser för sysselsättningen i vårt land än den vi nu upplever. Men låt oss, herr talman, se på några fakta. 1971 års finansplan uppskattade bruttonationalproduktens ökning för det året till 2,8 procent. Siffran nedreviderades på våren till 2,5 procent, medan den faktiska utvecklingen såsom de flesta av oss vid det här laget känner till — endast blev omkring en halv, eller för att vara exakt, 0,6 procent. Finansplanen missbedömde alltså ganska kapitalt den ekonomiska utvecklingen, och bruttonationalprodukten blev nästan femfaldigt mindre för 1971 än vad departementet förutsåg i början av året. Den privata konsumtionen förutsades i planen för samma år bli plus 3 procent, men i själva verket blev den minus 1 procent. År efter år har bruttonationalproduktens ökning uppskattats bli omkring 3 procent, och de faktiska utfallen har slagit såväl upp som ned. Skulle inte den ekonomiska politiken under respektive år ha motverkat svängningarna, hade fluktuationerna blivit ännu mycket större. Det som alltså behövs är alternativ för att skapa en handlingsberedskap, som bl.a. herr Möller i Göteborg framhållit. Detta är någonting som inte bara riksdagen och företagen behöver, utan även regeringen. Förekomsten av endast en prognos och endast en modell av hur utvecklingen under den närmaste framtiden kommer att gestalta sig leder till att regering och riksdag binder sig för detta enda alternativ. Positionerna låses på ett sätt som för den politiska debatten är ganska olyckligt, och förutsägelserna följs ofta av myndigheter och företag. Givetvis kan då stor skada inträffa, om verkligheten inte alls motsvarar prognoserna. Beredskapen inför den nuvarande lågkonjunkturen skulle sannolikt ha varit betydligt bättre, om regeringen mindre hårt hade bundit sig för den preliminära försörjningsbalansen. Jag befarar, herr talman, att den institutionaliserade samverkan som förekommer mellan finansdepartementet och konjunkturinstitutet när det gäller att utforma försörjningsbalanserna, där alltså det aktuella siffermaterialet kommer in, icke gagnar prognosverksamheten. Och denna samverkan ser jag ingalunda som en konspiration, såsom jag redan har påpekat. Under det gemensamma arbetet är det naturligt att man diskuterar sig fram och att man påverkar varandra. Av konjunkturinstitutets yttrande över motionen framgår också klart icke bara finansdepartementets medverkan utan också dess påverkan. Ta exempelvis följande meningar, som återfinns i yttrandets början och som jag citerar: ”Vissa partier av arbetet med de inhemska konjunktur utsikterna har vidare primärt utförts av finansdepartementets expertis. —-—- I de diskussionssammanträden där konjunkturinstitutets prognoser tagit sin slutliga form har vidare finansdepartementets experter i princip kunnat delta Konjunkturinstitutet redovisar sitt prognosmaterial i nationalbudgetens specialkapitel. I dess huvudkapitel ger finansdepartementet en sammanfattande analys och utvärdering av prognosmaterialet.” Herr talman! Eftersom finansdepartementet av förståeliga skäl vill avge en så positiv bild som möjligt av vår försörjningsbalans, talar detta för att den nuvarande kopplingen mellan de båda myndigheterna inte är alldeles tillfredsställande. Man skulle delvis komma ifrån detta dilemma genom att, som vi motionärer har påyrkat, konjunkturinstitutet på egen hand utarbetade en alternativ konjunkturprognos. Men eftersom detta inte tycks vara praktiskt möjligt är jag, som jag redan sagt, fullt beredd att stödja den linje som förordas i den till utskottsbetänkandet fogade reservationen, nämligen att en liten grupp fristående ekonomer med tillgång till konjunkturinstitutets material skulle lägga fram alternativa konjunkturprognoser. Systemet — som praktiseras i andra länder — borde också kunna fungera här. En helt annan och mycket viktig sida av saken är det påtagliga underläge som oppositionen befinner sig i genom nuvarande system. När exempelvis de tre borgerliga partiledarna har påtalat det överdrivet positiva draget i de offentliga försörjningsbalanserna, såsom varit fallet i den nuvarande lågkonjunkturens inledningsskede, har dessa farhågor avfärdats av finansministern såsom oförenliga med tillgänglig expertis, nämligen konjunkturinstitutet. Om man nu känner till kopplingen dem emellan och har läst institutets bilagda yttrande till motionen, är detta uttalande givetvis paradoxalt, liksom för övrigt finansministerns yttrande för någon tid sedan: ”Mina ekonomer har felbedömt konjunkturen.” Sammanfattningsvis, herr talman, vill jag säga att ekonomiska prognoser är mycket viktiga. På grund av att osäkerheten med dem är så stor som den är och samarbetet mellan departementet och konjunkturinstitutet så institutionaliserat, borde en grupp fristående ekonomer i alternativa konjunkturprognoser få ange osäkerhetsmarginalen mera klart än vad som nu är fallet. Jag önskar alltså i likhet med utskottsmajoriteten ökade resursinsatser på detta område. I slutet av sin skrivning säger man nämligen: ”Över huvud taget framstår det som angeläget att den värdefulla ekonomisk-statistiska information som ingår i nationalbudgetar och konjunkturrapporter presenteras på ett så koncist och överskådligt sätt som möjligt. Härigenom underlättas arbetet för dem som har att besluta om den ekonomiska politiken.”

Herr talman! Det finns en djupare psykologisk problematik i denna fråga, och det är den som nog ligger bakom det faktum att konjunkturförutsägelserna ibland blir sådana att de nästan med nödvändighet måste slå fel. K.-A. Levin nämnde här att finansdepartementets prognoser när det gäller nationalproduktens ökning år efter år har legat på en jämn nivå av 3-4 procent. Om konjunkturen börjar peka t.ex. kraftigt nedåt, är det ganska naturligt att regeringen inte direkt vill skriva sig fast vid att det kommer att bli en väldig arbetslöshet och att enorma problem av någon viss storleksordning kommer att uppstå i fråga om betalningsbalansen under kommande halvår eller år. Då försöker man komma fram till en mer positiv bedömning. Inte så att man är oärlig, men vi har alla vårt undermedvetna. Också av den dialog som finansdepartementet före statsve propositionen har med departementen om vad som kan göras på olika områden för att kanske undvika den nedgång som man ser, blir de ansvariga lätt påverkade så att de tecknar en ljusare bild än den som är den mest troliga. Detta kan som sagt gälla dels inför en lågkonjunktur, dels på motsvarande sätt inför en överkonjunktur som hotar med alldeles för stora prisstegringar vilka man naturligtvis inte heller gärna vill skriva sig fast på. Dessutom tolkas ofta det som läggs fram från finansdepartementet eller från inkopplade myndigheter — i synnerhet om det bara blir en enda prognos — som att det kommer att bli på det här sättet. Om man skriver mycket hårt i negativ riktning om konjunkturen eller om en mycket stark inflation, bygger man i så fall under företags och människors förväntningar i dessa hänseenden. Detta är nog i djupare mening anledningen till att vi fått prognoser som ligger på en jämn medelnivå, trots att konjunkturerna i verkligheten går upp och ned vid olika tillfällen och ser mera ut som ett elektrokardiogram över en synnerligen hjärtsjuk person. Därför anser jag det vara värdefullt att det inte bara fanns en enda, ofta lugn och vänlig prognos, utan också ett eller två alternativ. Det kan ofta räcka med bara ett alternativ. I början av 1970 kunde man t.ex. klart se en oerhört stark högkonjunktur, och man måste då tänka efter vad denna överhettning kunde innebära. Vid andra tillfällen kan det vara som under 1971 att man ser att det brakar utför och därför måste tänka efter och analysera hur det kommer att bli om nedgången skulle fortsätta ännu snabbare än vad finansdepartementet räknat med. Jag tror alltså att det ligger i det nuvarande systemets natur att för att förbättra systemet prognoserna då och då blir fel. Det gäller d genom alternativ, just för att ha handlingsberedskapen klar. Från reservanternas sida har vi en positiv strävan att bidra till att förbättra den ekonomiska politiken på detta sätt. Vi har för övrigt gått ett steg tillbaka här i landet när det gäller tillgången på alternativ. Konjunkturinstitutet agerade mera fristående på 1940 och 1950-talen. Konjunkturinstitutet hade då ibland en uppfattning om konjunkturen som mycket klart avvek från finansdepartementets, medan man på senare tid på gott och ont i allmänhet har försökt skriva sig samman. Detta har det onda med sig att vi inte så ofta får något alternativ presenterat. Till slut säger herr Gadd, att han inte tror att framtiden blir bättre av prognoser. Det är den ekonomiska politiken som avgör, och där får regering och opposition ta ställning. Ja, visst måste alla ta ställning ändå. Men vad är det som utesluter att man kan ha ett bättre underlag att grunda sitt ställningstagande på? Konjunkturpolitiken är alltför viktig för alltför många människor för att misskötas genom alltför ringa information.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

Herr talman! Jag sade redan inledningsvis att jag inte önskade polemisera mot herr Gadd. Jag gjorde det därför att utskottets betänkande SER ra peta apa en NäR SE i sak. Te SEE det i försvarsställning, inte tra något bra underlag för en konstruktiv debatt. Jag har, herr talman, med anledning av dagens meningsutbyte ingen anledning att ändra uppfattning.

Herr talman! Sedan jag lyssnat på herr Nordgren skulle jag helt kort kunna inskränka mig till att yrka bifall till vad finansutskottet har anfört i sitt betänkande. Jag vill erinra om att finansutskottet är enhälligt på denna punkt. Då herr Nordgren talar om konjunkturinstitutets kryptiska utlåtande, så får formuleringarna i det utlåtandet stå för konjunkturinstitutets räkning. Jag vill emellertid hänvisa till att finansutskottet också har frågat arbetsmarknadsstyrelsen, som redovisar hur de olika länsarbetsnämn Nr 117 derna gör sina fyra årliga prognoser om sysselsättningsutvecklingen. De Onsdagen den bygger på att nämnderna har en god kontakt, skriftligt och muntligt, med 15 november 1972 flertalet företag inom respektive länsområden. Jag tycker att finansutskottet, vilket som jag tidigare sade är enhälligt i sitt yttrande, har fullt fog för att yrka avslag på motionen. Vi fick häromdagen propositionen 116, där det talas om förbättrad driftstöd i : information och bättre samarbete mellan samhället och företagen. Om anslutning till herr Nordgren vill framhärda, så har herr Nordgren ytterligare en chans kommunernas att återkomma i frågan i anslutning till den propositionen. Då får kanske ett annat utskott behandla ärendet. Jag hänvisar alltså till att ett enhälligt finansutskott har avstyrkt motionen, och jag ber att få yrka bifall till vad finansutskottet har hemställt.

Herr talman! I motionen 821 har motionärerna begärt en utredning i konjunkturpolitiskt syfte om olika former av investeringsoch driftstöd med anknytning till kommunernas långtidsplanering. Syftet med motionen är att söka motverka de negativa effekterna av en konjunkturnedgång och låta de konjunkturpolitiska insatserna främja en långsiktig utveckling mot de på politisk väg uppställda målen. Motionärerna menar att det inte bara bör vara angeläget för industrin att utnyttja en lågkonjunktur för uppbyggnadsarbete. Även samhället — stat och kommun — bör på samma sätt utnyttja en lågkonjunktur för uppbyggandet av den samhälleliga servicen. Motionärerna pekar på att primärkommunerna numera har en ekonomisk långtidsplanering som sträcker sig över fem år. Denna planering visar normalt en successiv höjning av ambitionsnivån beträffande serviceutbyggnaden. Emellertid vet vi — det kan vi avläsa — att många kommuner tvingas begränsa utgifterna vid en konjunkturdämpning, och detta drabbar otvetydigt också servicesektorn — om än i olika grad. Enligt vår mening förefaller det vara ett kortsynt tillvägagångssätt som kommunerna tvingas tillämpa. När konjunkturen vänder uppåt igen blir samhället vara angeläget att använda konjunkturdämpningen till att stå väl rustat inför den uppgång som förr eller senare kommer. I princip stimulerar staten redan nu kommunerna så som vi beskrivit i motionen, framför allt genom tidigareläggande av det kommunala byggandet. Motionärerna har emellertid menat att man kan gå vidare och förutom vidgat statligt stimulansbidrag också ge ekonomiskt stöd till driften av servicen på ett sätt som är anpassat till varje kommuns långsiktiga ambitioner och resurser. Det finns anledning säga att ett investeringsstöd till kommunerna kanske inte får avsedd effekt om det inte kombineras med ett driftstöd, då driftkostnaderna är särskilt kännbara för kommunerna och innebär bindningar vid en högre kostnadsnivå. Vi har pekat på i motionen, med hjälp av en enkel skiss, hur det med statliga bidrag under perioder av konjunkturdämpning skulle vara möjligt att motverka en sänkning av kommunens servicenivå eller ambitionsnivå. När kommunens planerade servicenivå överensstämmer med den genom statsbidraget åstadkomna upphör enligt vårt förslag det statliga bidraget att utgå, och driftkostnaderna får därefter öka i den takt som kommunernas egna resurser medger, varför någon förändring i den planerade utbyggnadstrenden inte sker. Inte minst med tanke på kommuners och landstings åtstramningar i dagsläget är det angeläget att den sysselsättningsintensiva servicesektorn kan fortsätta att byggas ut. Dessa tankar är vi motionärer inte ensamma om, och de är inte heller i och för sig nya. I LO-rapporten ”Ekonomiska utsikter” t.ex. påtalas att den senaste konjunktursituationen har visat att om kommunerna och företagen inte planerar sin sysselsättning på längre sikt stiger arbetslösheten så snabbt att AMS inte hinner skapa kompenserande sysselsättning. Om förlängda arbetslöshetsperioder skall kunna undvikas, säger LO-rapporten, måste den kommunala planeringen av beredskapsarbeten och planeringen i statliga verk föras fram till projektstadiet och kunna samordnas med företagen. Vidare säger rapporten: ”Arbetsmarknadspolitiska sysselsättningsåtgärder med inriktning på den sociala sidan och serviceverksamheten kan utnyttjas för att överbrygga sysselsättningssituationen. Det fordras emellertid en sammankoppling med kommunernas egna rekryteringsåtgärder i ett senare skede och framför allt en medveten regionalpolitisk inriktning av beredskapsarbeten av detta slag. Eftersom industrisysselsättningen inte kan beräknas öka så väsentligt att det ökade arbetskraftsutbudet kan sugas upp, måste även den offentliga sektorn beredas visst utrymme för sysselsättningsökning. Kommuner och landsting kan beredas möjligheter till detta eftersom utrymme för särskilda sysselsättningsstimulerande åtgärder från statens sida alltjämt finns.” Vår motion har fått en välvillig behandling från utskottets sida. Man instämmer i motionärernas starka betonande av den strategiska roll som den kommunala aktiviteten spelar när det gäller att påverka investeringsverksamhet och sy säger att det är ytterst angeläget att svara för huvuddelen av sysselsättningsökningen under 1970-talet. Utskottet har emellertid inte kunnat tillstyrka motionen mot bak grund av att man konstaterat att budgetutredningen enligt sina direktiv har att söka finna vägar att samordna kommunernas ekonomiska aktivitet med stabiliseringspolitiken och att den kommunalekonomiska utredningen i hög grad har att beakta dessa frågor. Jag har full förståelse för denna utskottets slutsats inför vårt utredningskrav och utgår från att med slag kommer att beaktas i det fortsatta utredningsarbetet, som jag är utskottets och riksdagens ställningstagande i dag vårt motionsfö övertygad om behöver bedrivas med största skyndsamhet. Herr talman! Jag har inget yrkande i övrigt.

Herr talman! Låt mig i anslutning till vad fru Theorin sade i sitt anförande bara konstatera att motionen innehåller många kloka och intressanta synpunkter. Men så är det också många kloka socialdemokrater som har skrivit under den och garanterat klokheten. Om motionens syften behöver vi alltså inte diskutera. Utskottet har, som fru Theorin konstaterade, klart angivit att vi delar motionärernas synpunkter att en lyckosam och effektiv konjunkturpolitik förutsätter medverkan från kommunerna och landstingen vid en konjunkturnedgång. Självfallet betyder också insatserna inom området för boendeservice mycket. Vid den sista konseljen 1971 tillsatte regeringen en utredning som enligt sina direktiv har att söka finna vägar att utnyttja statsbudgeten i syfte att samordna kommunernas ekonomiska aktivitet med stabilise ringspolitiken. Det är precis vad utredningsyrkandet i motionen går ut på, fast kanske ur något snävare vinkel. Det är en god regel att inte stapla utredningar på varandra. Vi har därför inom utskottet sagt oss, att vi bör avvakta budgetutredningens förslag under 1973.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

Herr talman! Jag tycker att utskottet i praktiken har behandlat den här motionen på det sätt den förtjänar. Det inlägg som vi nyss har avlyssnat från talarstolen föranleder mig inte heller till några längre utläggningar. Jag vill bara yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har inte för avsikt att besvära kammarens ledamöter med någon sakdebatt vid behandlingen av föreliggande utskottsbetänkande i den mån det avser motionen 23 rörande obligatorisk begravningsförsäkring. Jag skall i stället återkomma vid vårriksdagens början med en likasyftande motion, där jag mera utförligt motiverar behovet av en dylik försäkring. Det är dock min förhoppning, herr talman, att utskottet vid kommande behandling av denna motion finner skäl till att remittera den för yttrande till sociala myndigheter, begravningsföreningar, några större Fit Herr talman! Jag har inget yrkande, men jag vill genom mitt inlägg Allmän egenpension a eta Så anmäla att jag återkommer i ärendet. begravningsentreprenörer etc. Jag tror att sakfrågan skulle vinna på att de som har erfarenheter av begravningsverksamheten finge tillfälle att yttra
Herr talman! Eftersom herr Börjesson i Falköping säger att han inte vill uppta någon sakdebatt i den här frågan skall jag med hänvisning till utskottets betänkande inskränka mig till att endast yrka bifall till utskottets hemställan.